Herr talman! Kalle Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta, och på vilket sätt jag är beredd att verka, på en rad områden främst i fråga om kvinnors asylskäl.

Vad avser Kalle Larssons inledande frågor hänvisar jag till mitt svar den 7 januari 2009 på fråga 2008/09:442 av Anne Ludvigsson om bristande rättssäkerhet för kvinnor i asylprocessen. Där nämner jag att regeringen tidigare har anvisat Migrationsverket att i utbildningshänseende särskilt uppmärksamma frågor som rör kvinnor och att regeringen i regleringsbrevet för 2009 har begärt att Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar med att bibehålla och vidareutveckla kompetensen rörande mänskliga rättigheter med en analys av kompetensbehovet kopplat till kvinnors villkor. Myndigheten ska också vid genomförandet av verksamheten beakta och belysa mäns och kvinnors villkor, vilket framgår av Migrationsverkets instruktion. När det gäller länderkunskap och könsrelaterad förföljelse vill jag framhålla att Utvärderingsutredningen ska klarlägga hur den nya instans och processordningen uppfyller de grundläggande krav som ställdes upp vid dess införande. I enlighet med direktiven ska utredaren bland annat redovisa hur landinformationen har fungerat i tvåpartsprocessen samt belysa hur rättsbildning och praxis utvecklas. I avvaktan på utredningens resultat ser jag ingen anledning att ta något initiativ i fråga om landkunskapen hos myndigheter och domstolar eller överväga en utvärdering av tillämpningen av utlänningslagens bestämmelser om förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning. I Migrationsverkets regleringsbrev för 2008 gav regeringen verket i uppdrag att redogöra för tillämpningen av bestämmelsen i utlänningslagen om fortsatt uppehållstillstånd när ett tillståndsgrundande förhållande upphört under prövotiden vid uppskjuten invandringsprövning. Utifrån vad Migrationsverket redovisade den 29 augusti 2008 har jag inte fått intrycket av att det råder några missförhållanden i verkets tillämpning av bestämmelsen, men jag kommer att fortsätta följa Migrationsverkets arbete inom det här området. Det bör också påpekas att ett beslut om att neka fortsatt uppehållstillstånd och att utvisa den berörda personen kan överklagas till migrationsdomstol. Personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål har redan möjlighet att söka uppehållstillstånd i Sverige som till exempel skyddsbehövande. En individuell bedömning av skälen i fråga om skyddsbehovet görs utifrån vad den sökande riskerar vid ett återvändande till hemlandet. Härmed har jag besvarat Kalle Larssons frågor.

Herr talman! Det här är ett område som har engagerat mig under lång tid. Jag kan tyvärr konstatera att det inte har hänt mycket när det gäller kunskapen om kvinnors asylskäl. Kvinnors situation runt om i världen har inte förbättrats radikalt. Kvinnor berövas fortfarande sina mänskliga rättigheter och rätten till sin egen kropp. Det måste vara utgångspunkten också när vi tittar på kvinnors asylskäl. Bristen på kunskap om kvinnors asylskäl i Migrationsverket är inget nytt. Det har varit så under lång tid. Nu är det hög tid, och det finns en möjlighet, för den här migrationsministern att ta ett ordentligt grepp när det gäller kunskapen om kvinnors asylskäl. Det handlar också om länderkunskapen och varifrån man samlar in sin information. Det finns en rad kvinnoorganisationer runt om i världen som man också kan söka information och kunskap hos. Min fråga till ministern är: Använder man de här kvinnoorganisationerna för att få kunskap om hur situationen ser ut runt om i världen? Det här är ett ansvar som måste finnas hos ministern. Jag skulle vara glad om jag i dag fick höra att det finns en högre ambitionsnivå och en uttalad vilja från ministern att hantera den här frågan och sätta den lite högre upp på dagordningen i Regeringskansliet och i Migrationsverket. Det är ju där som den här kunskapen ständigt måste förnyas eftersom vi vet att det är en sådan omsättning av medarbetare på Migrationsverket.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker att det är väldigt bra att de här frågorna lyfts fram. Regeringen tycker att det är oerhört angeläget att man tar fasta på de problem som kan finnas och som är specifikt komplicerade när det gäller kvinnors asylsituation. Apropå vad Kalle Larsson sade tidigare välkomnade jag den rapport som Röda Korset presenterade i december förra året. Jag hoppas att resultatet av Röda Korsets projekt kan bidra till Migrationsverkets fortsatta kvalitetsutveckling. Det här projektet har förresten möjliggjorts genom medel från Europeiska flyktingfonden. Det kan vara värt att nämna i den här debatten, särskilt när man har den med Kalle Larsson, av skäl som han själv säkert inser med tanke på Vänsterpartiets inställning till en gemensam europeisk asylpolitik. Migrationsverket har haft sina riktlinjer i fråga om utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov sedan 2002. Verket arbetar nu med att förnya riktlinjerna. Enligt uppgift ska dessa vara klara i februari 2009, alltså om bara några veckor. Det är naturligtvis av största betydelse att verkets utredare och beslutsfattare följer sina egna riktlinjer. Det hoppas jag att vi alla är eniga om här i kammaren oavsett vilket parti vi tillhör. Jag vill också säga att den historiska bakgrunden kan vara värd att beröra. I samband med att utlänningslagen antogs 2005 framhöll flera remissinstanser vikten av utbildning för utredare och beslutsfattare i fråga om kvinnors asylskäl. Riksdagen betonade också i det sammanhanget vikten av att Migrationsverkets utredare följde verkets egna riktlinjer om kvinnors asylskäl och uttalade också specifikt att det var Migrationsverkets ansvar att se till att detta sker. Detta har denna regering tagit fasta på. Regeringen har i tidigare regleringsbrev anvisat Migrationsverket att i utbildningshänseende särskilt uppmärksamma frågor som rör kvinnor. Regeringen har dessutom begärt, vilket är naturligt i en sådan fråga, en redovisning från verket av hur man arbetat med frågor som rör kvinnors villkor. Den ska Migrationsverket lämna i den kommande årsredovisningen. I regleringsbrevet för 2009 har regeringen vidare begärt en redovisning med analys av kompetensbehovet i fråga om bland annat kvinnors villkor. Utöver detta - Anne Ludvigsson var tidigare inne på kvinnoorganisationernas roll i det här sammanhanget - tar de enskilda ambassaderna runt om i världen in kvinnoorganisationers synpunkter i sina så kallade MR-rapporter, rapporter om hur det står till med läget för de mänskliga rättigheterna i det land där ambassaden är belägen och har sitt verksamhetsområde. För egen del kommer jag att fortsätta att noga följa vad Migrationsverket gör särskilt i fråga om kompetensutveckling beträffande kvinnofrågor och allmänt i fråga om verkets övergripande kvalitetsarbete just därför att jag tycker att det är en så viktig fråga.

Herr talman! Jag ska inte upprepa det som Kalle Larsson har tagit upp, men jag delar hans uppfattning om kvinnors speciella asylskäl. Sverige har tillsammans med övriga EU ett delat ansvar för migrationspolitiken. Där har Kalle och jag kanske inte riktigt samma uppfattning, men nu är vi medlemmar, och då har vi också ett delat ansvar. Jag vet inte hur det ligger till, men jag kan tänka mig att kunskapen i övriga EU om kvinnors asylskäl i alla fall inte är större än den vi har i Sverige - kanske tvärtom. Sverige är ordförandeland i EU i höst, 2009. Då är min fråga till migrationsministern: Kommer migrationsministern att lyfta fram frågan om kvinnors asylskäl som en viktig del i migrationspolitiken? Jag hoppas att svaret är ja och att det här att ministern ska följa utvecklingen på Migrationsverket noga understryks med många streck.

Herr talman! Att Kalle Larsson ibland har svårt att vara lidelsefri när det gäller Europeiska unionen kan jag ha förståelse för, givet Vänsterpartiets position att vi ska lämna Europeiska unionen. Men Kalle Larsson måste väl ändå erkänna att om vi inte hade varit med i Europeiska unionen hade vi heller inte kunnat få någon finansiering av den här typen av viktiga studier, som både Kalle Larsson och jag - det är i varje fall mitt intryck efter den här debatten - bägge två upplever som väldigt meningsfulla och viktiga. När det gäller utvärderingar av saker och ting är det så att en utvärdering av regeringens verksamhet kommer en gång vart fjärde år. Vare sig man vill eller inte kommer det en utvärdering, och den görs av väljarna. Men med myndigheter förhåller det sig annorlunda. Där är det regeringen som påtalar via till exempel regleringsbrev vad det är för information som man vill ha tillbaka - vilken typ av information man tycker att verket ska analysera särskilt och leverera besked om. Jag tycker därför att det är rimligt att Migrationsverket får möjlighet att nu gå igenom och meddela tillbaka till regeringen hur verkets utbildningsarbete fungerar, vilka problem man upplever på det här området och vilka framsteg man har gjort. När det beskedet är lämnat i februari 2009 enligt plan tycker jag att det kan finnas anledning att fortsätta diskussionen. Migrationsverkets riktlinjer hittills för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov låter så här: Målsättningen med riktlinjerna är att öka personalens medvetandegrad kring den speciella problematik som kvinnor kan ha i asylprocessen samtidigt som kvinnorna själva ska ges så goda förutsättningar som möjligt att i den mån de så vill berätta om sina egna upplevelser, och då även i delar av högst känslig och privat natur. Förhoppningen är att alla för kvinnan relevanta asylaspekter ska komma fram och bli prövade på ett rättssäkert sätt. Detta är alltså den inriktning som redan i dag gäller, och det tycker jag att det kan vara viktigt att nämna för kammarens protokolls skull. Migrationsverket har ett tydligt definierat uppdrag i de här frågorna, och detta står i verkets handbok för utlänningsärenden. Men som sagt var har vi en situation där Migrationsverket har meddelat att handboken är under omarbetning, och kapitlet med riktlinjer för kvinnor och dessutom för HBT-personer är fortfarande under revidering. Förhoppningsvis kommer det att vara färdigt i februari 2009. Jag tycker också att det kan vara värt att nämna det uppdrag som riksdagen har gett regeringen. Det här är ju en diskussion som även har förts tidigare i kammaren och även i riksdagens utskott. I socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU4, Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning , togs den här frågan också upp, och det framhölls då mycket tydligt till exempel vikten av att man ser till att man i valet av utredare, tolk och offentligt biträde samt i fråga om sekretess och separat utredning verkligen framhöll kvinnors skyddsbehov och såg till att man hade tillräcklig kompetens när man utsåg den typen av personer. När det gäller Kalle Larssons frågor om upplägget tycker jag att utskottets betänkande lämnar väldigt bra svar på hur man från riksdagens sida har tänkt sig att det här ska fungera. Man säger också att det är en fråga som i första hand måste hanteras av Migrationsverket. Det var vad utskottsmajoriteten vid det tillfället kom fram till, och det ämnar jag rätta mig efter.

Herr talman! Once in a blue moon - det är nog första gången under mina år här i riksdagen och som statsråd som jag har hört Kalle Larsson säga att Europeiska unionen kan åstadkomma någonting bra när det gäller asylfrågor. Det händer faktiskt inte varje dag, och därför kan det vara värt att nämna detta specifikt. Jag tycker att det här har varit en intressant interpellationsdebatt, och jag tycker att det är bra - det vill jag säga till både interpellanten och övriga deltagare - att vi har en diskussion om kvinnors asylskäl. Här delar jag faktiskt Kalle Larssons uppfattning, nämligen att dessa kan vara mycket specifika. Och är de specifika finns det också anledning att särskilt lyfta fram det eventuella utbildningsbehov som kan finnas när det gäller utredare och beslutsfattare hos de myndigheter som ska handlägga de här frågorna. Av just den anledningen känner jag mig stolt över att den nuvarande regeringen tagit initiativ till att Migrationsverket fått mycket specifika instruktioner i regleringsbrevet och att de dessutom själva tagit tag i dessa frågor och nu gjort en utredning som vi ivrigt väntar på ska läggas fram för allmänt beskådande. Jag tycker också att det är bra att diskussionen kommer att fortsätta när dessa papper väl ligger på bordet, men ännu viktigare är att inte glömma bort det som dagens debatt visat, nämligen att det är angeläget att hela tiden hålla diskussionen levande om sådana saker som kan vara specifika samt se till att alla de asylaspekter som kan vara relevanta, i det här fallet för kvinnor, kommer fram och blir prövade på ett rättssäkert sätt. Det är regeringens ledstjärna.